Fru talman! Sten Bergheden har frågat mig vilka konsekvenser som jag anser att propositionen om vapenmagasin får för landets jägare och sportskyttar. Han har även frågat mig vilka konsekvenser och ökade kostnader förslaget får för Polismyndigheten när det gäller att handlägga, tillståndspröva och kontrollera landets jägares och sportskyttars magasininnehav och ansökningar. Regeringens förslag om reglering av vapenmagasin innebär att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning fritt får inneha ett eller flera löstagbara magasin till vapnet. Det får de ha så länge magasinen är avsedda för samma ändamål som vapentillståndet eller rätten att inneha vapnet. Förslaget berör därför i praktiken inte våra ansvarstagande jägare och sportskyttar. De har givetvis tillstånd för sina skjutvapen och kommer även fortsättningsvis att kunna träna med sina vapen och använda de magasin som är avsedda för jakt och målskytte utan att behöva ansöka om tillstånd för magasinen. Förslaget kommer därför främst att beröra museer och enskilda samlare, som kommer att behöva söka tillstånd för att få inneha vapenmagasin. En ansökan kommer att behöva fyllas i och skickas in till Polismyndigheten. Eftersom det endast är ett begränsat antal magasin som kommer att kräva tillstånd har Polismyndigheten gjort bedömningen att den nya regleringen i princip inte kommer att innebära någon större arbetsbelastning för myndigheten. Den något större administrativa börda som förslaget innebär för framför allt museer och enskilda samlare av vapenmagasin måste ställas mot det starka intresset av att begränsa tillgången till vapenmagasin i kriminella miljöer. Vi är i ett läge med en allvarlig gängbrottslighet, och vi måste göra allt vi kan för att stoppa skjutningarna. Polismyndigheten efterfrågar en reglering av vapenmagasin och anser att en sådan reglering på ett tydligt sätt skulle förbättra polisens möjligheter att stoppa illegalt användande av skjutvapen i Sverige. För regeringen är kampen mot gängskjutningar av högsta prioritet, och vi väljer att lyssna på polisen.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret, även om det fattas en hel del i det! Men vi kan kanske reda ut en del under den här debatten. Regeringen fortsätter sitt arbete med att försvåra för landets lagliga jägare och sportskyttar. I stället för att jaga de grovt kriminella, stoppa införseln av olagliga vapen och stoppa de kriminella gängen lägger man nu fram nya förslag som försämrar för Sveriges lagliga jägare och sportskyttar. Vi kan börja med gängkriminaliteten, som regeringen hänvisar till. Där har Moderaterna lagt fram en lång lista på åtgärder för att komma åt de grovt kriminella gängen. Detta har regeringen mer eller mindre struntat i. I stället vill man göra upp sin politik med Miljöpartiet. I stället för att fokusera på de verkliga problemen lägger regeringen energi och kraft på att jaga landets jägare och sportskyttar. Fru talman! Sveriges vapenägare, drygt 600 000 personer, har vi inga problem med. Tvärtom utför de viktiga uppgifter i samhället som att sköta om våra viltstammar, ägnar sig åt sin sport med mycket träning och har stora framgångar i skyttetävlingar runt om i Sverige och i världen. Fru talman! Sveriges vapenägare har gått igenom en mycket omfattande utbildning. De måste avlägga godkända prov. Det prövas om de är lämpliga att ha vapen, och de har höga krav på förvaringen av sina vapen, även om Regeringskansliet i vissa delar har brustit i förvaringen av sina vapen. Dessutom kontrolleras det varje dygn om de ska få behålla sina vapen. Den som gör något fel riskerar att förlora sina vapen omgående. Sveriges jägare och sportskyttar är helt lagliga, annars hade de inte haft några vapen. Sveriges jägare, sportskyttar och samlare ska inte jagas! De ska uppmuntras i sitt arbete och i sina verksamheter! De sköter våra viltstammar och tränar och vinner fina priser i världen, och de sköter om en del av vårt kulturarv. Ändå tänker den här regeringen lägga fram nya förslag som drabbar Sveriges jägare, sportskyttar och samlare, och regeringen försöker skylla på gängkriminaliteten. Detta gör man trots att det redan i dag är fullt möjligt för polisen att omhänderta vapenmagasin hos de kriminella. Polisen omhändertar, hör och häpna, redan ca 900 magasin per år. Det är alltså fullt möjligt med nuvarande lagstiftning att omhänderta magasin när det behövs. Redan i dag får landets jägare och sportskyttar vänta alldeles för länge på grund av långa handläggningstider för att kunna byta eller köpa ett nytt vapen, jaktgevär eller sportskyttevapen. Trots detta tänker regeringen införa nya arbetsuppgifter för Sveriges polis, som om det inte vore nog med att jaga gängkriminaliteten! Regeringen har tänkt att Sveriges polis också ska börja kontrollera landets lagliga jägare och sportskyttar när det gäller magasin. Det är resurser som i stället kunde användas för att bekämpa den grova brottsligheten. Fru talman! I stort sett alla remissinstanser dömer ut regeringens förslag om att reglera vapenmagasin. Lagrådet har granskat det och kommit med kritik mot förslaget. Ändå har Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att lägga fram ett förslag och en politik som inte har stöd i riksdagen och som kommer att röstas ned av en mycket bred majoritet. Fru talman! I stället för att jaga landets lagliga vapenägare borde regeringen genomföra de förslag som riksdagen tagit beslut om. Det handlar om en översyn av vapenlagstiftningen i syfte att minska de långa handläggningstiderna, att avskaffa kravet på tillstånd för ljuddämpare och att ta bort de tidsbegränsade vapenlicenserna, för denna omprövning kostar både arbete och tid för polisen. Vidare handlar det om att utöka vapengarderoben och att se över vapenpassen. Varför har man inte lyssnat på remissinstanserna?
Fru talman! Jag upprepar: Förslaget handlar om att komma åt de gängkriminella som saknar vapenlicens i dag. De vet exakt hur lagstiftningen fungerar. I dag är det fullt lagligt att äga och inneha hur många vapenmagasin som helst. I kriminella miljöer vet man att man ganska säkert kan förvara vapenmagasinet skilt från ammunitionen och vapnet. Då har de ofta magasinen hemma. Kan polisen då inte koppla dem till någon brottslig användning har polisen i dag inte möjlighet att ta vapenmagasin i beslag. Det är ju fullständigt orimligt! Detta har polisen påtalat i två skrivelser till regeringen. Ansvarig för Operation Rimfrost i Malmö, polischefen, har sagt att om man fick igenom denna lagstiftning skulle det underlätta arbetet med att komma åt de gängkriminella. Moderaterna underkänner polisens begäran. Detta är inte vår idé, utan det är polisen som har sagt att de skulle vilja göra så här för att också kunna sätta gängkriminella i fängelse om de har vapenmagasin. Nu påstår Sten Bergheden - jag tror att han sa det fyra gånger under sitt inlägg - att detta drabbar hundratusentals laglydiga sportskyttar och jägare. På vilket sätt drabbar det dem? Sportskyttar och jägare är i dag vana vid att använda sin ammunition - eller hur? På samma sätt reglerar vi vapenmagasin. Har man ett vapen har man rätt att ha ammunition till det - för att använda det, för att öva och för att tävla. På samma sätt är förslaget uppbyggt kring vapenmagasin. Om vi har en reglering av detta kan vi sätta åt de kriminella. Annars kan vi inte göra det. Jag förstår fortfarande inte varför Moderaterna väljer att slå dövörat till och säga nej till polisens förslag, som redan till sommaren skulle kunna ha betydelse för polisens arbete mot gängkriminella och skjutningar i Sverige. Jag avslutar med att ställa en fråga: På vilket sätt försvårar detta för jägare och sportskyttar när man får ha hur många magasin man vill på samma sätt som man har ammunition till sitt gevär?
Fru talman! Jag vill börja med frågorna, så att vi eventuellt kan få svar av ministern. Varför har man inte lyssnat på remissinstanserna, som nästan enhälligt har sagt nej till förslaget? Varför har polisen bara siffror på omhändertagna magasin och ej på några återlämnade magasin? När kommer förslaget om att underlätta för landets jägare och sportskyttar enligt det beslut vi har tagit om ett tillkännagivande när det gäller vapenlagstiftningen? Vilka kommer att drabbas? Ja, alla. Jag kommer att drabbas. Många jägare och sportskyttar har i dag magasin till vapen som de har haft tidigare. Det kommer att krävas att de söker licens för detta. De magasin som finns hos jägare, skyttar och samlare kommer kanske att innebära att det kommer in 100 000-200 000 ansökningar till polisen. Detta kommer ni att belasta svenskt polisväsen med. I dag har de inte ens tid att handlägga licenser för jägare och skyttar, men ni tänker vräka mängder av ansökningar över dem för att detta ska bli lagligt. Med er lagstiftning blir mitt magasin till ett vapen som jag har sålt olagligt, och jag blir kriminell. Det är ett konkret exempel på hur er politik slår mot vanliga jägare och skyttar ute i landet. Det ni gör för att reglera vapenmagasin kommer att innebära mer jobb för landets jägare, sportskyttar och samlare. Dessutom får polisen följa upp regelverket. På något sätt måste regelverket följas upp. Är det okej att köpa detta? Jag pratar med många jägare och poliser. Poliser har sagt precis tvärtemot vad ministern påstår här. De säger att detta inte är något problem för dem. De plockar in vapenmagasin. De gör husrannsakan hemma hos dessa personer för att plocka in vapen. De plockar in nycklar. De plockar allting av de gängkriminella. Ministern måste nog tala med fler poliser som faktiskt jobbar ute på gatan. Jag har det svart på vitt här. Polisen har i dag plockat in nästan 1 000 magasin. Vi har i dag en lagstiftning som innebär att man kan plocka av dessa personer magasinen, men vi har inte gjort det kriminellt att äga magasin. Det är den stora skillnaden. Ministern vill göra det kriminellt att äga magasin. Det är det som blir bekymret. Då måste vi ha en kontrollapparat, ansökningshandlingar och hela den proceduren, vilket kommer att belasta polisväsendet, jägare och skyttar på ett orimligt sätt. Dessutom, fru talman, har Morgan Johansson i en tidigare debatt uttryckt att man inte skulle införa det här och gå längre än vad direktivet kräver. Man skulle inte införa några regleringar av vapenmagasin. Det är märkligt att man i detta läge går fram med detta, trots att samtliga remissinstanser har sagt nej. Fru talman! Anser ministern att hela Jaktsverige, jaktorganisationerna, vapenorganisationerna, skytteorganisationerna och övriga instanser i detta sammanhang har fel när de säger att de inte vill ha den här regleringen? Anser ministern fortfarande att detta inte kommer att innebära någon form av belastning för polisen? I dag klarar man inte av att leverera licenser i tid. Man har 15 000 ljuddämparlicenser att handskas med. Bara den biten kunde ministern ha plockat bort från deras uppdrag. De resurserna kunde i stället ha använts för att jaga gängkriminella. Men fortfarande händer ingenting för att underlätta för landets lagliga jägare och sportskyttar. I stället försöker man lägga på ytterligare en pålaga och en ny kontrollmöjlighet. Trots att Sveriges riksdag är emot det och trots att remissinstanserna är emot det och trots att Lagrådet är emot det jobbar regeringen vidare med detta. Lägg detta i papperskorgen!
Fru talman! Jag blir allvarligt oroad om Moderaterna inte ser vad som händer i Sverige just nu. Vi har en annorlunda situation i dag än för bara fem till tio år sedan. Gängkriminella skjuter på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi måste göra allt för att stoppa det. Polisen kommer till oss med ett förslag - i två omgångar har de skrivit till regeringen - och säger att detta skulle kunna ha en tydlig effekt på deras arbete mot gängkriminella i Sverige. Då inför vi en reglering som är likställd med den reglering som gäller för ammunition, som alla sportskyttar och jägare är vana vid att hantera. Det är ingenting konstigt alls. Vi gör så att det blir samma sak för vapenmagasin som för ammunition. Har du vapenmagasin till dina vapen hemma behöver du inte ansöka - du behöver då inte göra någonting. Men jag är ärlig här i kammaren och säger: Samlare och museum måste ansöka och få exempelvis museiföremålen godkända. Men det kanske vi måste acceptera i ett samhälle där polisen behöver nya verktyg för att kunna sätta gängkriminella i fängelse. Det är det som är hela poängen med att kriminalisera innehav av vapenmagasin för dem som inte har en licens. Det blir då straffbart. Det skulle kunna bli straffbart redan i sommar. När chefen för polisregionen i Malmö - han har ändrat befattning nu och är operativ chef för Rimfrost i Region syd - säger att han blir besviken om partierna inte kommer vidare i frågan eftersom detta skulle ge en ny möjlighet för polisen att jobba mot de gängkriminella i Malmö tycker jag att vi har en skyldighet att lyssna. Jag är lite förvånad, för jag har läst en artikel om Moderaterna i denna fråga. Jag har uppfattat det som att Moderaterna är öppna för att reglera vapenmagasinen, under förutsättning att vi tillsammans är överens om att vi inte ska försvåra för sportskyttar och jägare. Jag har uppfattat att det är så man ska tolka artikeln, Sten Bergheden: att ni är öppna för det. Men det är kanske helt fel. Sten Bergheden vet säkert bättre än jag vad Moderaternas uppfattning är, men jag läste i alla fall artikeln på det sättet, som att ni öppnade upp för detta eftersom vi har stora problem med gängkriminaliteten. Jag vill ha en konstruktiv diskussion. Det förslag som Moderaterna har presenterat i denna del ger ungefär samma effekt för jägare och sportskyttar, men problemet är att det inte riktigt möter EU-lagstiftningen. Det riskerar att stoppas där. Att vi inför en lagstiftning som bryter mot EU-rätten är inte så bra. Men jag vill gärna ha en konstruktiv diskussion om hur vi kommer framåt, för jag menar att vi i riksdagen har en skyldighet att ge polisen de verktyg de behöver i kampen mot gängkriminalitet och skjutningar. Jag noterar också att det finns ett otroligt starkt stöd hos svenska folket för att ge polisen nya metoder. Jag såg en opinionsundersökning som gick mycket längre. Den handlade om att man skulle registrera alla vapenmagasin i Sverige, vilket vore helt orimligt, eftersom många som har vapenlicenser redan i dag har rätt att ha hur många vapenmagasin som helst med en ny lagstiftning. 80 procent av svenska folket säger att det vore rimligt att registrera detta. De vill nämligen få slut på skjutningarna. Vore det inte bättre att enas om att ge polisen de verktyg de behöver och se till att vara tydlig med att denna lagstiftning fungerar på precis samma sätt som när det gäller ammunition, som sportskyttar och jägare klarar att hantera? Det är inte så att alla remissinstanser var särskilt kritiska. Framför allt Lagrådet hade en teknisk fundering om hur man skulle definiera en sak. Det har vi skrivit in, så vi har hanterat Lagrådets fullständiga synpunkter i denna del. Därför ser förslaget ut som det gör. Men det blir väldigt tydligt: Om ni moderater säger nej till polisens begäran i denna del bär ni också ett ansvar för den situation vi har.
Fru talman! Först och främst vill jag tydligt säga att EU-direktivet inte kräver någon reglering av vapenmagasin. En jägare som för sin träning eller sitt sportskytte behöver ett extra magasin till ett vapen som i vanliga fall används för jakt måste söka tillstånd för det nya ändamålet. Jag kommer att behöva söka tillstånd för mitt magasin som jag har liggande hemma, som hör till ett äldre vapen som jag tidigare hade. Detta borde väl ändå ministern och regeringen ha tittat igenom? Hur många magasin har vi där ute som kommer att innebära att både jägare och skyttar drabbas? Jag tänker på arbetsbördan för polisen. Regeringen säger att detta inte kommer att drabba polisen. De kommer att få in mängder av ansökningar om detta skulle gå igenom, vilket det inte kommer att göra. De kommer att få in kanske 100 000-200 000 ansökningar, och ändå säger man att det här inte kommer att belasta polisen på något sätt. Använd de resurserna för att jaga de kriminella där ute, och sätt dem i fängelse i stället för att springa och jaga jägare och sportskyttar runt om i landet! Polisen får utöka sina kontroller, det blir handläggning av tillståndsprövningar, väntetider, ökat byråkratiskt krångel för landets jägare och sportskyttar och ökade kostnader. Det saknas också en tydlig definition av vad ett magasin är. I sista hand kommer det att avgöras i domstol, för varken regeringen eller ministern vet var det kommer att landa. Lagrådet var tveksamma till förslaget. De pratar just om definitionsproblem. Även EU var tveksamt till detta, eftersom det var definitionsproblem gällande magasin. Detta hade ministern vetat om han hade läst alla handlingar i ärendet. Fru talman! Vi behöver ingen reglering av magasin, och vi kommer att rösta nej till detta. Vi behöver bättre kontroll vid våra gränser för att stoppa införseln av olagliga vapen. Vi behöver också tydligare information till polisen att man redan i dag har rätt att omhänderta föremål som kan användas vid brott, typ magasin. Vi behöver fler poliser, och med Moderaternas förslag för gängkriminalitet .
Fru talman! Sten Bergheden kommer med vilseledande uppgifter i den här debatten. EU-direktivet går ju ut på att reglera de stora vapenmagasinen. Det måste göras. Det är inte frivilligt. Det är ett direktiv som måste implementeras i alla EU:s medlemsstater. Finland har gjort det. Danmark har gjort det. Det här kommer Sverige inte undan. Det är inte sant att EU-direktivet inte talar om att reglera magasin. Det är sant att det inte finns någon formell definition i lagtexten. Det finns ingen formell definition i EU-direktivet som vi måste implementera. Det finns ingen definition av "kniv" i den svenska knivlagen heller, men den används ändå för att sätta dit dem som använder kniv i brottsliga syften. Lagrådet hade inte någon synpunkt på att det skulle definieras i lagstiftningen. Vi skulle skriva om det, och det har vi gjort. Då är det så att om det är ett vapenmagasin som kan användas som ett vapenmagasin, då är det ett vapenmagasin. Svårare än så är det inte. För att återgå till grundfrågan: Polisen har i två omgångar begärt av oss att få ett förtydligande av lagstiftningen så att man faktiskt kommer åt de gängkriminella. Det måste vi försöka ge dem svar på, och då borde vi komma framåt tillsammans. Vi har utformat lagstiftningen så att vi hanterar vapenmagasin på samma sätt som vi hanterar ammunition. Sportskyttar och jägare är fullt förtrogna med hur man använder ammunition, så det är inte ett problem. Har man alltså vapenmagasin - ammunition - till sitt vapen har man rätt att jaga, träna, tävla och öva. Du får ha hur många magasin du vill. Om du däremot har ett samlarföremål - något helt annat, till exempel en kulspruta - och har ett magasin till det är det klart att du måste ha tillstånd. Då måste du ansöka om det. Detta är fullt rimligt i Sverige i dag.